Herr talman! När det talas om informella kontakter, får man ofta föreställningen i den här debatten att det handlar om direktiv som under hand framförs till myndigheterna. Jag tror att det är viktigt att komma ihåg att den stora merparten av dessa kontakter är av mycket mera oskyldigt slag. I allmänhet rör det sig om att någon i ett verk ringer upp någon i regeringskansliet och frågar exempelvis: Vad är meningen? Finns det någon lag som handlar om det här? Vad är det som är på gång? Har ni några planer i någon viss fråga? Det är alltså ett informationsutbyte som inte i någon större utsträckning påverkar besluten men som kan leda till ökad klarhet i handlandet. Hela det flödet av informella kontakter fyller en viktig och nödvändig funktion. Gunnar Hökmark säger att man söker institutionalisera systemet, men jag tror inte att det är riktigt. Jag tror att man försöker skapa ökad klarhet i vilka kontakter som får förekomma, under vilka omständigheter de får förekomma och under vilka omständigheter man bör iaktta försiktighet. Jag tycker att det är lovvärt att man här har försökt rensa upp litet grand i snårskogen, där det har rått mycken oklarhet. Då kan det hända, säger Gunnar Hökmark, att det försvårar KU:s kontroll av regeringen. Jag tycker att det är viktigt att inte se på det här ur KU-perspektiv så mycket som kanske hittills har skett i debatten. Det viktigaste för riksdagen är trots allt inte att undersöka vilka kontakter som regeringen har med myndigheterna, utan det är att undersöka om regeringen sköter sig, om innehållet i regeringens politik är bra. Vi måste i ökad utsträckning kunna ställa statsråden till ansvar för vad förvaltningen uträttar. Statsråden bär ett ansvar för att förvaltningen fungerar i enlighet med riksdagens intentioner, och skall statsråden kunna bära det ansvaret, måste de i sin tur ha möjligheter att på olika sätt påverka förvaltningens Prot. 1986/87:122 verksamhet. Därför är det ett demokratiskt intresse att vi har en förvaltning 13 maj 1987 som inte är självstyrande, utan underordnad riksdag och regering. Sedan är det en helt annan sak att vi på en hel del områden — typ högskola, kulturliv osv. — måste ha en ordning som innebär att det råder mångfald och pluralism och att man där är fredad från politisk styrning från regeringens sida.

Herr talman! Ett par ord bara. Daniel Tarschys använder på ett vilseledande sätt begreppet självstyrande förvaltning, precis som om t.ex. jag skulle ha förordat någonting sådant. Det är naturligtvis inte på det viset, utan förvaltningen skall självfallet styras. Vad Daniel Tarschys borde ha upptäckt under den här debatten och under hela sitt långa utredningsarbete är att vad det handlar om är hur, på vilket sätt och på vilka grunder förvaltningen skall styras för att rättssäkerhet, effektivitet och ansvarsutkrävande skall bli så bra som möjligt.

Fru talman!

Vad beträffar Nordiska institutets för odontologisk materialprovning, NIOM:s, uppdrag att utföra riskvärderingar av kvicksilver i dentalt amalgam resulterade deras rapport i att dentalt amalgam är ett väl lämpat tandfyllningsmaterial med mycket få kända biverkningar. Detta var det resultat institutet kom fram till, och utskottsmajoriteten har inte haft anledning att ifrågasätta utredarnas kompetens. Därför bör vi inte diskutera denna fråga. Vi lekmän måste ha tilltro till expertgruppers utlåtanden. 40 Den av socialstyrelsen tillsatta expertgruppen har aviserat sin rapport till i slutet av våren 1987. Rapporten kommer alltså inom den närmaste tiden, vilket jag också sade i mitt anförande i förra veckan. Det är den tidsuppgift som utskottet haft att tillgå. Låt oss alltså avvakta utredningen. Avsikten för oss alla i utskottet är ju givetvis att hjälpa de människor som har detta tandproblem, att stilla den oro som de känner och att verkligen ta dem på allvar. För att dessa patienter skall få en adekvat vård måste tillgängliga experters forskning föreligga.

Fru talman! Jag har inget annat yrkande än herr Rensfeldt. Jag har nu gjort klart för mig att justeringssammanträde äger rum i morgon. Det hör ju till spelets regler att man inte begär något annat när en utredning är så nära förestående, annars hade det varit starkt frestande. Jag uppfattade Claes Rensfeldt som om han i första hand månade om experterna och utredningarna och mycket litet funderade på vad man skall göra åt dessa 4 000 människor som har skador och de 39—40 tandsköterskor som lider ganska svårt av de skador som de har fått i sitt arbete. Vi väntar naturligtvis på utredningen och hoppas och kräver att den skall leda till något annat än NIOM:s undersökning, som faktiskt var att jämföra med en polisutredning som utreder polisen.

Fru talman! Det är flera dagar sedan vi började diskutera det här betänkandet, nr 14, från socialförsäkringsutskottet. Det handlar om bidrag till sjukförsäkringen m.m. Våra anföranden hann vi hålla i fredags, innan interpellationssvaren avbröt vår debatt. Då jag i fredags begärde ordet var det egentligen som replik främst till Lena Öhrsvik, men kanske också för att kommentera något av de andra anförandena. För att vi, om möjligt, inte skall få så lång debatt i dag vid den fortsatta behandlingen av ärendet, skall jag begränsa mig till Lena Öhrsviks anförande, eftersom hon begärt ordet efter mig. 43 Lena Öhrsvik vill tydligen inte hålla med mig om att folkpartiets besparingsförslag på sjukförsäkringen inte skulle drabba den enskilde individen särskilt hårt. Hon motiverar sin invändning med att alla sjukpenningförsäkrade inte har sjuklön. Men, Lena Öhrsvik, den sänkta kompensationsnivån blir ju lika stor oavsett om arbetstagaren eller arbetsgivaren får sjukersättningen. Skillnaden blir endast den att de som inte har sjuklön märker av effekterna med en gång, medan de som har sjuklön kommer att se effekterna vid avtalsförhandlingarna. Då kommer säkerligen förmåner som sjuklön att minska utrymmet för höjning av lönerna. Från folkpartiets sida lägger vi oss inte i vad parterna i förhandlingar kommer fram till. Vi tänker inte ta bort förmåner som människor har fått genom att avstå löneutrymme. Men det vore naivt att tro att inte arbetsgivarna kommer att kompensera sig för minskad ersättning från sjukförsäkringen. Det blir alltså inte bara arbetarna som får kännas vid en mindre sänkning av sjukpenningersättningen utan även tjänstemännen. Lena Öhrsvik undrade också om folkpartiets uppfattning när det gäller föräldraförsäkringen. Föräldraförsäkringen baseras ju på den summa som man har i sjukpenning. Vi har föreslagit två olika kompensationsnivåer vid sjukdom, alltså två olika sjukpenningbelopp. Eftersom vi inte har föreslagit någon ändring av föräldraförsäkringen utan endast en sänkning av kompensationsnivån för de 30 första dagarna vid sjukdom, kan det inte vara så svårt att förstå att vi även i framtiden vill ha det högre sjukpenningbeloppet som grund för föräldraförsäkringen. Vi har alltså inte föreslagit några ändringar av föräldraförsäkringen, eftersom vi inte vill att den skall ändras. Där gäller alltså en kompensation på 90 96 av lönen. När det gäller höjningen av de sociala avgifterna säger Lena Öhrsvik att man från socialdemokratisk sida är beredd att bekosta en bra sjukförsäkring genom en höjning av sjukförsäkringsavgiften och också av arbetsskadeavgiften. Men då vill jag säga till Lena Öhrsvik att vi i folkpartiet inte är ensamma om att tycka att arbetsgivaravgifterna inte skall höjas. Jag tror det vore intressant för Lena Öhrsvik att ta ett samtal med finansministern. Men innan Lena Öhrsvik hinner göra detta, skall jag redan nu citera vad finansministern bl.a. säger i den reviderade finansplanen: ”Enligt regeringens bedömning är utrymmet för nivåhöjningar av lönekostnaderna starkt begränsat 1988. Cirka en procents kostnadsstegring är redan intecknad genom de avgiftshöjningar som tidigare föreslagits.

Vidare bör möjligheterna att till en del finansiera de nödvändiga utgifterna på annat sätt prövas.” Hur tror Lena Öhrsvik att vi skall klara nästa års avtalsrörelse, då så mycket av utrymmet redan är intecknat genom höjda arbetsgivaravgifter? Vi kan naturligtvis i socialförsäkringsutskottet komma med många lovvärda förslag, men vi måste också tänka på hur de skall finansieras och på hur = Prot. 1986/87:122 mycket löntagarorganisationerna vill avstå i höjda löner i förhållande till 13 maj 1987 höjda arbetsgivaravgifter. Fru talman! Låt mig sluta med ytterligare ett kort citat av finansministern i kompletteringspropositionen: ”Regeringen kommer att initiera ett sådant översynsarbete och kommer också att inbjuda arbetsmarknadens parter till överläggningar om den framtida avvägningen mellan höjda reallöner och expanderande utgiftsprogram, som finansieras med arbetsgivaravgifter.” Fru talman! Jag ber att få upprepa folkpartiets yrkande, som innebär bifall till reservationerna 2 och 7 och i övrigt bifall till utskottets hemställan.

Fru talman! Även jag har tagit del av finansplanen och diskussionerna beträffande arbetsgivaravgifter i allmänhet. Om man fortsätter att läsa i finansplanen och lyssnar på vad finansministern säger, finner man att han menar att vi givetvis skall betala sjukförsäkringen med sjukförsäkringsavgifter och att vi skall betala arbetsskadeförsäkringen med arbetsskadeavgifter. Men man får ta en diskussion om den allmänna löneavgiften, och det är en helt annan sak än att säga att man generellt skall diskutera socialavgifterna. Varje sak skall bekosta sin egen verksamhet. Detta är ganska klart utsagt. Läser man noga finner man detta. När det gäller folkpartiets förslag om att sänka nivåerna i sjukförsäkringen är inte resonemanget trovärdigt så länge man inte föreslår något förbud mot att avtala om vissa saker på arbetsmarknaden. Vi har alltså redan i dag olika regler om sjuklön eller icke sjuklön. Man måste utgå från den verklighet som vi har. Sänker man kompensationsnivån drabbar detta dem som inte har sjuklön — det kan vi aldrig komma ifrån. Beträffande folkpartiets besked om föräldraförsäkringen är det bra att man klargjort att man inte tänker röra den. Då får man så småningom förtydliga detta i sina förslag, eftersom det finns en automatisk koppling mellan sjukförsäkringen och föräldraförsäkringen. Jag måste även kommentera några av de andra inläggen från fredagens debatt. Jag skall börja med vpk-arna, som hela tiden envisas med att diskutera regeringens förslag om förändring av pensionärernas avgifter på sjukhus. Margö Ingvardsson måste väl ändå inse att det finns ett utskottsförslag som är annorlunda än regeringens förslag. Margö Ingvardsson hänvisade till att PRO och andra föreningar protesterat mot regeringens förslag. Visst har de gjort det, men vi har lyssnat till dem. Vi har ju lagt fram ett förändrat förslag, som innebär att samma regler skall gälla för pensionärer som för andra när vi nu har den generella begränsningsregeln. Margé Ingvardsson diskuterade den generella välfärdspolitiken. Det är en mycket intressant debatt. Margö Ingvardsson påstod att vi gjort avsteg från den generella välfärdspolitiken. Då skall jag tala om för Margö Ingvardsson vad generell välfärdspolitik innebär. Det är att man ser till att alla har social och ekonomisk trygghet och att alla, också höginkomsttagare, omfattas av den generella välfärdspolitiken. Det innebär t.ex. att det skall finnas pensioner som man kan leva på och kan betala för sig så att vi slipper ha rabattsystem av olika slag och subventioner för fotvård osv. Vi arbetar för att 45 hela tiden förstärka de generella inslagen i socialpolitiken. Det innebär också att vi har valt en inkomstbortfallsprincip i vårt land, som också omfattar höginkomsttagarna. De som har förmögenheter omfattas också av den generella välfärdspolitiken. Vi frågar inte efter förmögenhet när en människa blir sjuk, utan hon får sin sjukpenning ändå. Utjämningen försöker vi åstadkomma i andra system, t.ex. genom skattesystemet och genom ett inkomstprövat stöd för barnfamiljer, nämligen bostadsbidragssystemet. Där sker utjämningen. Välfärdspolitiken är generell och bygger på en inkomstbortfallsprincip. Här vill vpk inte vara med längre. För ett par veckor sedan noterade vi det senaste exemplet på hur vpk vill göra avsteg från inkomstbortfallsprincip och generell välfärdspolitik. Man vill t.ex. inte värdesäkra ATP. Jag tror inte att löntagarna upplever vpk som den största garanten för den generella välfärdspolitiken. Med den nuvarande utvecklingen ute i kommunerna, med ett ökat hemmaboende och med en aktiv medverkan från kommunernas sida, tror jag inte att risken är särskilt stor att kommunerna skulle gå in och skärpa reglerna för indragningen av KBT. Det finns ingen logik i ett sådant resonemang. Avsikten med de tvingande regler som vi nu inför när det gäller KBT är att förbättra för pensionärerna. Kommunerna hade inte skött sig på den punkten, och det var därför vi gick in med de tvingande reglerna. Vi skall givetvis följa kommunernas agerande i fortsättningen på den punkten. När det gäller centern varnade jag i mitt första inlägg Kersti Johansson för att tai för mycket i sin kritik av orättvisor inom försäkringen och i sin kritik av regeringen. Hon återkom ändå i sitt andra inlägg med att säga att centern: ”- — —- oändligt många gånger i riksdagen framfört förslag om hur man skall finansiera ett undanröjande av orättvisor för de grupper som har det sämst. Det är något som vi verkligen har jobbat med i centerpartiet. Vi kommer aldrig att ge avkall på den principen.” Då frågar jag: Hur var det med karensdagarna? Hur var det med de höjda avgifterna till A-kassan och avskaffandet av skatteavdraget för fackföreningsavgiften? Hur var det med de försämrade statsbidragen till barnomsorgen? Hur var det med manipulationen med basbeloppet? Ni har en ambition att regera tillsammans med folkpartiet och moderaterna. Hur går det då med pensionerna, som folkpartiet inte vill höja alls, som moderaterna eventuellt vill höja senare och som ni i centern tillsammans med vpk har en annan modell för? Hur går det med sjukförsäkringen, där moderaterna vill dra in 2 miljarder enligt en modell och där folkpartiet enligt en annan modell vill dra in 1 miljard? Detta är frågor som är av väsentlig betydelse för flertalet medborgare i detta land.

Fru talman! Vpk:s och pensionärsorganisationernas kritik mot slopandet av det fria året för pensionärer på sjukhus kvarstår trots att utskottet har infört en begränsningsregel. Jag får kopior av de brev med protestuttalanden mot detta förslag som pensionärsorganisationerna skickar till regeringen. Jag vet att pensionärsorganisationerna protesterar trots begränsningsregeln. Vår kritik gäller dels pengarna, dels principen. Även med en begränsningsregel — Prot. 1986/87:122 blir det en påfrestning för de sämst ställda pensionärerna att betala avgiften, 13 maj 1987 som kommer att röra sig om ungefär 32 kr. per dag för de sämst ställda. Med en pension på 96 kr. per dag är 32 kr. en belastning på ekonomin. Lena Öhrsvik kommer tillbaka till att KBT innebär en förbättring och att det skall utgöra en kompensation. Men, Lena Öhrsvik, efter tre månaders institutionsvistelse görs en första prövning om KBT skall finnas kvar eller inte. Vid sex månaders sammanhängande sjukdom är risken oerhört stor att man mister KBT. När det gäller det generella socialförsäkringssystemet anser vi att ett fritt år på sjukhus för alla pensionärer är ett bra exempel på en generell välfärdspolitik. Inga prövningar görs, alla har samma rättigheter. När avgifter införs skapas ett selektivt system, dvs. människor utsätts för prövning av hur mycket de kan betala. De sämst ställda får fortfarande en möjlighet till jämkning om de inte har råd att betala 32 kr. per dag. De får alltså även i fortsättningen utsättas för en prövning av om utgifterna som de anför är skäliga eller inte. Vi är alltså inne på det selektiva systemet. Vi i vpk är för ett generellt system där människorna inte bedöms på det sätt som kommer bli fallet med avgifter för alla inom sjukvården. Jag ställde förra gången till Lena Öhrsvik några frågor, som hon inte svarat på i dag. Jag vill veta hur länge förtidspensionärerna får behålla sitt friår på sjukhus.

Fru talman! Om Lena Öhrsvik tar sig tid att studera centerns förslag när det gäller de områden hon tog upp, skall hon finna, att vi i alla våra förslag tar sikte på att skapa rättvisa och hjälpa utsatta grupper. Jag kan bara nämna karensdagsdebatten. Lena Öhrsvik vet mycket väl att vårt förslag innefattade finansiering för att komma till rätta med det orättvisa i att de skiftarbetande och deltidsarbetande har sämre kompensation än andra. När det gäller pensionerna vet vi att de största höjningarna går till dem som har de högsta pensionerna och att de som har enbart folkpension och pensionstillskott får minst. Genom centerns förslag får vi en annan fördelning av de förbättringar som pensionärerna behöver. För oss i centerpartiet är det en rättvisefråga att ge dem med låg inkomst en förbättring samtidigt som vi också vill förbättra pensionstillskotten. Den fördelningspolitiska effekten i vårt förslag är helt klar. Vårt förslag ger mer till dem som vi anser vara de sämst ställda pensionärerna. Vi har målmedvetet arbetat för att undanröja orättvisor. Det står jag fast vid. Jag kan som exempel nämna de hemarbetandes sjukpenning. Oändligt många gånger har vi lagt förslag i riksdagen om förbättringar och lika många gånger har vi körts över. Centerpartiet har arbetat för att förbättra villkoren för småbarnsföräldrar. 47 Prot. 1986/87:122 Vi driver kravet om vårdnadsersättning. I dag är det bara den tid som 13 maj 1987 används i produktionen som mäts, värderas och uppskattas. Det arbete som med Hoa res, Utförs med de egna barnen i hemmet av föräldrar värderas inte och syns inte heller i den ekonomiska statistiken. Utan detta obetalda arbete skulle hela vårt välfärdssystem råka i gungning. Det är en oändligt stor arbetsinsats som görs för barn och gamla i vardagsomsorgen i hemmet. Oftast är det kvinnor som utför det obetalda omsorgsarbetet. Den som är hemma och tar hand om barnen får också sämre pension än den som försörjer familjen. Hur ålderdomen blir bestäms av hur många ATP-poäng man kan skrapa ihop under sin yrkesverksamma tid. Detta är sådana frågor vi arbetar med i centerpartiet. Jag har pekat på några av de orättvisor som finns och som det är viktigt att komma till rätta med. Vi har lagt fram förslag i riksdagen för att undanröja dessa orättvisor — det vet Lena Öhrsvik. En del av dessa förslag återkommer i de reservationer vi avgivit i det nu aktuella betänkandet. I en reservation behandlas pensionärernas vårdavgifter vid sjukhusvård. Centerpartiet anser att pensionärerna skall få behålla sitt friår. Vi har pläderat för detta i vår motion nr 203 och i reservation 4. Friåret innebär en trygghet för pensionärerna som de enligt vår mening har rätt att kräva. Frågan om BB-avgiften är faktiskt en principfråga. För oss är det viktigt att föräldrarna känner att samhällets resurser står till deras förfogande inför en så livsavgörande händelse som det är att bli förälder och att få en ny familjemedlem. Jag vill fråga Lena Öhrsvik: Tycker ni socialdemokrater att barnfamiljerna har det så bra i dag att detta ger anledning till att belägga förlossningsvården med avgift?

Fru talman! Jag vill börja med Margö Ingvardssons kritik mot förslaget. Hennes kritik kvarstår, trots utskottets förslag om en begränsningsregel. Hon har då inte lyssnat på vad jag och Nils Carlshamre tog upp i fredags. Vpk tar genom sin reservation avstånd från begränsningsregeln. Den innebär ju att pensionärerna får en generell nedsättning av avgifterna för all framtid. Med ert förslag får de ett avgiftsfritt år, men sedan står de där och skall betala sina 55 kr. De blir utsatta för den selektiva prövningen under återstående år, vilka kan bli ganska många eftersom våra pensionärer blir allt äldre. På sikt innebär det att vi ger de allra sämst ställda pensionärerna förmånligare regler, om vi tar bort avgiftsfriheten och i stället inför begränsningsregeln. Vi uppnår dessutom syftet att samma regler skall gälla vid vård på sjukhus som vid vård på BB. Jag kan inte förstå varför ni inte kan lyssna på de argumenten och själva räkna på detta. Jag konstaterar bara att ni tar avstånd från begränsningsregeln. Det innebär att ni vill behålla det gamla systemet. Enligt detta måste alla pensionärer efter friåret utsättas för den prövning som skall göras i varje landsting. Kersti Johansson kom tillbaka till vad centern föreslagit och agerat för i riksdagen. Men vad jag tog upp var vad ni har gjort och hur ni har handlat när 48 ni satt i regeringsställning och hade möjlighet att uträtta någonting. Man måste ju dömas efter sina handlingar och inte bara efter sina ord. Jag skall — Prot. 1986/87:122 inte upprepa det jag sade om vad ni har gjort under er tid i regeringsställning, 13 maj 1987 men ni införde många orättvisor som vi sedan har fått rätta till. Centern återkommer också till diskussionen om en annan fördelning när det gäller pensionärerna. Då måste jag få fråga: Varför vill inte centern ha en obligatorisk höjning av KBT utan överlåter åt kommunerna att bestämma för det första om de vill ha KBT och för det andra hur stort detta i så fall skall vara? Ett obligatoriskt KBT på en rejäl nivå innebär ju en hjälp till de sämst ställda pensionärerna. Jag tycker som sagt att man skall vara litet försiktig i sina uttalanden och inte ta munnen så full. Ord betyder inte alltid att någonting blir verklighet. Allmänhetens omdöme baserar sig på hur man har handlat när man haft ansvaret att handla.
Fru talman! Jag tror inte att Lena Öhrsvik är okunnig om att vpk när de differentierade vårdavgifterna skulle avskaffas lade fram förslag om ett högkostnadsskydd i slutenvården för utförsäkrade pensionärer. Vi pekade då på att man skulle införa en begränsningsregel efter det avgiftsfria året, och vårt förslag gällde halv avgift för pensionärer. Men nu gäller det inställningen till det avgiftsfria året. Vi vill inte avskaffa detta. Därför behöver vi inte heller någon begränsningsregel under den tiden. Med regeringens, moderaternas och folkpartiets förslag till avgifter kommer en pensionär som bara har folkpension att få betala drygt 12 000 kr. i vårdkostnader för ett år. En ATP-pensionär kommer att få betala över 20 000 kr. för ett års vård. Om de hade de pengarna att tillgå efter det avgiftsfria året skulle det räcka till en hel del vårddagar. Det är alltså principen vi vänder oss emot. Vi tycker att friåret för pensionärerna har varit ovärderligt. Det har varit ett uttryck för en generell välfärdspolitik som vi gärna velat ha kvar. Jag noterar att Lena Öhrsvik inte kan nämna en enda pensionärsorganisation som har ställt sig bakom regeringens förslag om att införa dessa avgifter. Det är i stället som jag sade, att samtliga pensionärsorganisationer har uttalat sina protester, trots begränsningsregeln. Sedan till frågan om förlossningsvården. Lena Öhrsvik tycker att man skall betrakta förlossningsvård på samma sätt som annan sjukvård. Det tycker inte vpk och inte heller centern. Vad var det som gjorde att vi en gång i tiden fick en avgiftsfri förlossningsvård? Jo, det var just tanken att förlossningsvård och mödravård var så angelägna att de inte skulle vara avgiftsbelagda för den enskilde. Vi vet nämligen att avgifter i sig alltid innebär en begränsning för den enskilde när det gäller att söka vård. Samhället ville genom avgiftsfriheten visa att förlossningsvård och vård av små barn och mammor var så viktiga att inga mammor, inte ens mammor i låglönefamiljer, skulle behöva göra någon avvägning när det gällde att söka vård. Lena Öhrsvik tycker inte att detta är en viktig princip att slå vakt om längre. Det beklagar vi verkligen. Men jag undrar hur Lena Öhrsvik i fortsättningen skall kunna försvara den fria mödrahälsovården. Vad är det 49 Ja ma HH Detär genom förslag som detta som socialdemokraterna börjar luckra upp välfärdspolitiken. Därmed bäddar de för att en eventuell borgerlig regering fortsätter på den vägen. Och då har socialdemokraterna ingenting att sätta emot.
Fru talman! Jag vill säga till Lena Öhrsvik att vi i centern målmedvetet driver våra frågor. Vi lägger fram våra förslag, och vi har också efter mycken envishet fått igenom förslag i riksdagen. Men Lena Öhrsvik vet lika väl som jag att det krävs en majoritet i riksdagen för att man skall få igenom förslag. Inte ens socialdemokraterna, som ändå anser sig vara så stora, klarar att ensamma driva igenom sina förslag i riksdagen. Vad beträffar KBT har vi i centerpartiet gjort bedömningen att kommunerna klarar detta. Det är de som har den största och bästa kunskapen, och de är enligt vår mening kompetenta att själva avgöra den här frågan. Kommunerna vet var pengarna bäst behövs, och om de anser att pengarna behövs till KBT så lägger de dem där. Vi menar att detta är en fråga för kommunerna.

Fru talman! Trafik är en nyttighet. I dagens debatt framställs ofta trafiken som enbart problemskapande. Det gäller framför allt vägtrafiken. Andra trafikslag—t.ex. spårbunden trafik och sjöfart — beskrivs som problemfyllda. Även om trafik orsakar en hel del problem resp. har problem, är den bild vi ofta får via massmedierna alltför förenklad. Transporter av olika slag ger förutsättningar för vår välfärd. Modernt transporttänkande i näringslivet går ut på att öka de produktiva resursernas användning. Det gäller t.ex. att pressa ner förekomsten av oanvända resurser i lager. Det har lett till att lagren så att säga i stället befinner sig på väg, i transport. Begrepp som materialadministration, kapitalrationalisering och just-in-time har på några år blivit nyckelord i diskussionerna om hur svenska företag i framtiden skall klara sig i en allt hårdare internationell konkurrens. Valet av transportmedel bestäms i mycket hög grad av varuvärdet, och man kan säga att varan väljer färdmedel efter sitt värde. Järnväg och sjöfart konkurrerar om varor med lågt varuvärde. Varor med högt värde väljer flyget. För den största andelen varor 50 tycks lastbilstransporter för närvarande utgöra det bästa transportsättet. Transportsystem med kombinationer av olika transportslag blir allt viktiga — Prot. 1986/87:122 re. Härigenom får järnvägstransporter en renässans, flygfrakten blir allt 13 maj 1987 intressantare och en god vägstandard blir avgörande för hur näringslivet kan nyttiggöra sig transportdelen. I prioriteringsoch fördelningssystemet för fördelning av våra väganslag på olika objekt och delar av landet finns komponenter för beräkning av nyttoeffekt av olika slag. Där finns socialpolitiska inslag, regionalpolitiska och sysselsättningspolitiska liksom trafiksäkerhetsmässiga. Möjligheten att beräkna exempelvis systemeffekter, nyttoeffekter för näringslivet har dock hittills varit ganska begränsade. För den enskilda människan betyder både bilen och det kollektiva resandet nytta, välfärd. Vilken avlastning är det inte för småbarnsföräldern att kunna färdas i bil med barnen -— till dagis, skolan, fritidsaktiviteter, morföräldrar eller vad det nu är. Tack vare bilen kan man i större utsträckning välja var man vill bo. Människor är oftast beredda till betydande ekonomiska uppoffringar för att kunna ha bil. Den ger frihet, rörelsefrihet. Tack vare bilen, fru talman, ökar våra inkomster till landet, inte bara via transporter av varor. Massor av människor får sitt levebröd från bilnäringen med kringnäringar. Bil och transporter är viktiga bitar i vår moderna, bekväma vardag. Att därför försöka bromsa utvecklingen på den sidan, som man har intrycket av att vissa grupper strävar efter, är att söka stoppa en standardförbättring, välfärdsutveckling. Självfallet skall allt göras för att hindra miljöförstörande utsläpp — genom katalytisk avgasrening på bilarna, genom att ändra trafiksystemen så att miljön skonas, genom att korta körsträckor på så sätt att tvärleder byggs, krokar i vägsystemet rätas ut och genom att andra kommunikationer än vägtransporter görs attraktivare. Våra vägar finansieras genom anslag, anslag som vi måste hushålla med. Det kan betyda att angelägna projekt läggs efter andra angelägna projekt eller får anstå av regionalpolitiska eller sysselsättningspolitiska skäl. Det kan innebära trängsel och dålig framkomlighet, onödigt långa körsträckor, ojämn trafikrytm, förseningar — allt ledande till negativa konsekvenser i form av ökad miljöförstöring, ökat trafikolyckstal, fördyring för enskilda och näringsliv. Tårets budgetproposition föreslås en särskild satsning på bärighetshöjande åtgärder på framför allt vägar i skogslänen. Denna satsning är av särskild betydelse för skogsnäringen och för den del av åkerinäringen som särskilt nyttjar detta vägnät. Regeringen har haft överläggningar med företrädare för åkerinäringen, som gått med på en 50-procentig höjning av fordonsskatten för tunga fordon mot att viktbestämmelserna samtidigt ändras. Här föreslås en anpassning till EG:s regler. Trots vårt principiella motstånd mot att höja skatter har vi accepterat det här. Skälet är dels att det är fråga om en extraordinär åtgärd, nämligen att under en tioårsperiod åstadkomma en standardhöjning på aktuellt vägnät, dels att näringen själv accepterat förslaget och också får fördel av förändringen. Detta gäller dock inte hela näringen. Att kalla finansieringssättet för en ny form av finansiering, som utskottet gör, tycker vi moderater är litet väl magstarkt. Det är faktiskt samma gamla 51 skattehöjningsfinansiering som vanligt, förhoppningsvis begränsad i tiden. Under årets allmänna motionsperiod har vi till riksdagen i vår regionalpolitiska motion föreslagit en särskild regionalpolitisk satsning om 50 milj.kr. per år i tre år för att åstadkomma förbättringar i trafikflödet på delar av riksnätet, nämligen breddningar och sträckförändringar som kan ge ökad transporteffektivitet på delar av vägnätet som omfattar väsentliga transportleder genom viktiga utvecklingssvaga regioner. I samband med bärighetspaketet diskuterar utskottet anpassningen till EG:s bestämmelser. Det är självklart att vi måste närma oss EG. Europa är vår viktigaste marknad. Anpassar vi oss inte till dess regler, skulle det betyda, som kommunikationsministern uttryckte det i en interpellationsdebatt, ”utflaggning av åkerinäringen”. Jag vill gå ett steg längre, anpassningen till EG måste gälla hela vår handel — om inte så ”utflaggas” svenskt näringsliv. Med samma motiv som ett antal år tidigare, nämligen att den kommunala expansionen måste dämpas, föreslår vi från moderat håll lägre anslag till byggande och drift av det s.k. statskommunala vägnätet än regeringen. Regeringen säger sig ofta vilja begränsa utrymmet för kommunal expansion. På den offentliga sidan är det kommunsektorn som har likviditetsöverskott, inte staten. Att begränsa utrymmet för kommunerna är därför en viktig uppgift. Hela samhället skulle utvecklas friskare, om den enskilde fick behålla mer av sin inkomst för egen och sin familjs konsumtion. Därigenom stimuleras utveckling och tillväxt. Fru talman! Skall vi få ut en riktig nyttoeffekt av vårt vägsystem så skall vägar byggas, underhållas och förbättras där de verkligen behövs. Stockholmsområdet har under en följd av år missgynnats vad beträffar fördelning av de statliga väganslagen. Detta gäller för övrigt i viss mån alla storstadsområden. Vi moderater anser detta både inkonsekvent och slösaktigt. Stockholmsregionen fungerar nu inte trafikalt bra på grund av att kringleder och tvärleder inte byggts som behövs för att trafiken skall ledas förbi Stockholms centrum och för att sammanbinda Stockholms läns norra och södra delar. Stockholmsregionen fungerar i själva verket som ett lås för trafiken i Sverige. Företag från hela landet, i stor utsträckning från exempelvis Norrlands kustland, har Stockholm som mål eller begagnar regionen för genomfart. Denna felsatsning av väganslagen gäller inte bara huvudstadsregionen, även om den behandlats värst. Under en följd av år har förutom de statliga väganslagen ca 500 milj.kr. per år satsats på vägbyggande av enbart sysselsättningspolitiska skäl. Av dessa pengar har ingenting tillfallit Stockholms län. Sedermera har regeringen krympt sysselsättningsanslaget, bl.a. efter kritik från oss, och i stället ökat det ordinarie anslaget. Det är bra. Emellertid har redan långa vägsträckor byggts i delar av landet där knappast någon trafik finns, vägsträckor som nu kräver drygt underhåll, medan de områden där trafikintensiteten är som störst och behovet av goda vägar är stora, bl.a. för näringslivets transporter, inte fått del av kakan. Jag kan tillägga när det gäller Stockholmsområdet och hela Mälardalen för Övrigt att här är dessutom en utbyggnad av den spårbundna trafiken av stort intresse. Den kan bli ett värdefullt alternativ till vägtrafik, för att avlasta vägsystemet och för att göra det möjligt för människor att välja arbetsplats och boendeplats inom hela Mälardalsområdet. Tågprojekt här skulle dess — Prot. 1986/87:122 utom sannolikt ge samhällsekonomiskt hygglig avkastning. 13 maj 1987 Det prioriteringsoch fördelningssystem som vi har när det gäller att fördela vägpengarna till olika objekt är bra ur demokratisk synvinkel. Uppbyggnaden av processen genom kommuner, länsvägnämnder, vägförvaltningar, länsstyrelser och vägverk lyfter bort fördelningsbördan från t.ex. riksdagen. Emellertid bör den fördelningsnyckel som nu används kompletteras med sådana komponenter att anslagen i större utsträckning fördelas efter trafikintensitet, befolkningsmängd och näringslivets nyttoeffekter. Jag har i denna sak rådfrågat vägverksrepresentanter på olika nivåer. De instämmer och skulle gärna vilja ha en annan fördelning av vägpengarna. Man har också framhållit att det numera finns avgjort större möjligheter att väga in ”nyttan” för näringslivet. Det är egentligen redan nu alldeles självklart att Stockholms län ur avkastningssynpunkt borde ha en mycket större andel av vägpengarna. Industriförbundet påpekar i en rapport att av de offentliga investeringarna har väginvesteringarna den högsta ”spin off”-effekten och att nyttoeffekten är störst i Stockholms län.

Vi moderater har i en motion yrkat att vägverkets driftsform övervägs. Bolag eller affärsverk skulle bl.a. betyda ökade möjligheter till finansiering av angelägna objekt utanför statsbudgeten. I sammanhanget bör undersökas om inte delar av vägverkets verksamhet bör kunna avgiftsbeläggas. Utskottet hänvisar till pågående utredningsarbete inom kommunikationsdepartementet och till att den av oss aktualiserade ändringen av driftsformen därvid bör övervägas. I avvaktan på detta låter vi oss nöja. Utskottet hänvisar också till utredningsarbetet i kommunikationsdepartementet och till väghållningsutredningens pågående arbete i anledning av motioner om nya finansieringsformer och kringfartsleder, t.ex. den s.k. Österleden, som skulle bekostas genom avgiftsfinansiering. I det nyligen behandlade trafikutskottsbetänkandet om trafikpolitiken var utskottet mycket tydligt i sitt ställningstagande. Utskottet uttalade nämligen att det inom trafiksektorn finns en rad projekt som är angelägna att utföra men som inte inom rimlig tid kan finansieras över statsbudgeten och sade vidare: ”Utskottet anser därför i likhet med motionärerna att det är nödvändigt att pröva alternativa finansieringsformer.” Mot bakgrund av detta riksdagens uttalande avvaktar vi med positiv förväntan resultatet av pågående utredningsarbete. Fru talman! Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna i trafikutskottets betänkande nr 19 och i övrigt till utskottets hemställan.

Fru talman! Det är ganska vanligt att vi, när vi träffar grannar och vänner, får frågor om olika vägar och vägavsnitt i just den bygd där vi själva bor. Om man tänker på detta är det inte alls förvånande att just det område som vi nu diskuterar är ett av de områden där nästan alla riksdagsledamöter har sina namn på åtminstone någon motion. De olika motivtexterna i motionerna vittnar om ett brett kontaktnät, och det är inte litet engagemang i de här frågorna. Och visst är våra vägar viktiga. Långt ifrån alla som nu vistas här i riksdagen har kommit hit med järnväg, med flyg eller båtvägen, men jag vågar påstå att alla har åtminstone på en del av färden på ett eller annat sätt använt en väg eller gata för att komma fram. Det är alltså ingen överdrift att påstå att vägväsendet berör oss alla. Av denna anledning är det därför inte alls överraskande att just vägväsendet får det i särklass största anslaget inom kommunikationssektorn. Det är enligt vår uppfattning viktigt att alla vägbyggnadsprojekt blir utförda i den prioriteringsordning som arbetats fram i medverkan av regionala och kommunala organ, och därför står vi bakom utskottsskrivningen i alla delar som behandlar enskilda motionsförslag.

Trots det stora anslaget till vägarna är de politiska partierna i stort sett överens om de stora behov som finns inom detta område. Ingen har heller motsatt sig regeringens förslag om särskilda bärighetshöjande åtgärder, då ju denna insats är avsedd att främja en av våra viktigaste näringsgrenar. Vi har från folkpartiets sida sett detta förslag som en viktig insats.

Trots allt är ju hela landets näringsliv med och bidrar till finansieringen av programmet. Trafiksektorns negativa effekter på miljön genom luftförorening och buller måste uppmärksammas på allvar.

Herr talman! I en reservation — nr 11 — har folkpartiet och moderaterna begärt att regeringen skall se över vägplaneringsoch fördelningssystemet med tanke på avkastningen av olika vägprojekt. Jag vill med det sagda yrka bifall till reservation nr 11 och i övrigt till trafikutskottets hemställan i betänkandet 1986/87:19.

Herr talman! Hur vägpengarna fördelas i olika delar av vårt land borde ses 13 maj 1987 i perspektivet av vilka trafikalternativ som finns att tillgå i olika regioner. Någon sådan analys görs tyvärr sällan i den trafikpolitiska debatten. Vi ägnar oss alltför mycket åt att diskutera varje trafikalternativ för sig utan någon riktig totalanalys. En sådan ensidig och avgränsad debatt kan lätt leda oss på fel vägar. För centern är det två målsättningar som är mycket väsentliga för den framtida trafikpolitiken. Först och främst betonar vi trafikpolitikens stora regionalpolitiska betydelse. Det finns alltså anledning att fråga sig om regeringens vägpolitik har någon regional profil. Det är den första frågeställningen som jag vill analysera i den här debatten. Den andra viktiga frågeställningen gäller miljöpolitiken. Styrs trafikpolitiken verkligen av några miljöpolitiska värderingar? I mitt inlägg vill jag granska huruvida regeringen har några miljöpolitiska ambitioner för vägpolitiken. Låt mig börja med de regionalpolitiska utgångspunkterna. De stora tätortsregionerna i vårt land har tillgång till mycket täta flygförbindelser med hög service. Detta är också naturligt, eftersom de har bra underlag för flyg. Det finns alltså ingen anledning att kritisera detta. Samma tätortsregioner har tillgång till en omfattande lokal och regional kollektivtrafik med förbindelser som ger tillgång till trafik upp till var femte minut i t.ex. Stockholms centrala delar. Det finns heller ingen anledning att invända mot denna relativt goda kollektivtrafik. Många skäl talar för den. Det finns också många skäl för att utveckla och förbättra kollektivtrafiken i dessa områden. Ur regionalpolitisk synpunkt är problemet att man i stora delar av vårt land inte har tillgång till goda flygförbindelser eller lokal och regional kollektivtrafik. I praktiken har hundratusentals människor i Sverige inte någon som helst möjlighet att ta sig till eller från arbetet med kollektiva trafikmedel. Det finns helt enkelt inte underlag för kollektivtrafik i alla delar av vårt land. I sådana områden är bilen det enda möjliga alternativet. För alla dessa människor är vägstandarden av stor betydelse. Sakligt sett har man mycket goda skäl att kräva ett hyggligt vägnät. Detsamma gäller också i mycket hög grad näringslivets transporter i dessa områden. I regioner som saknar förutsättningar för en bra kollektivtrafik får människorna och företagen finna sig i att bära betydande kostnader för bil och vägskatter. Dessutom får människorna solidariskt hjälpa till med att via skatten — det gäller då statsskatten, landstingsskatten och kommunalskatten — subventionera kollektivtrafiken i Sverige. Det är betydande insatser som görs. Ca 8 miljarder kronor per år går nämligen till kollektivtrafiken. En normalinkomsttagare kan få betala totalt ca 2 000 kr. per år i skatt till en kollektivtrafik som han inte har en chans att utnyttja. Det är den verklighet som gäller för många människor, och därmed även i många områden i Sverige. Den verkligheten kan vi inte blunda för. Enligt centerns uppfattning borde människorna i dessa regioner åtminstone ha tillgång till ett bra vägnät. Så är tyvärr inte fallet. I stora delar av vårt land har vi tusentals mil grusväg som är av 1800-talsstandard. Vi har även 55 belagda vägar som är mycket dåliga. Detta svaga vägnät utgör självfallet ett allvarligt hinder för en positiv utveckling i dessa regioner. Vad gör då regeringen för att förbättra vägnätet i de områden som har de sämsta vägarna? Ja, regeringen har försökt att göra ett stort nummer av det nya bärighetshöjande anslaget. Jag kan gärna medge att det är ett steg i rätt riktning. Det överensstämmer nästan helt med centerns förslag från förra året. Detta nya väganslag kan bli ett värdefullt regionalpolitiskt inslag i den samlade trafikpolitiken — men endast under förutsättning att samma regioner inte får sänkta väganslag när det gäller andra områden. Tyvärr tycks regeringen vilja dramatiskt försämra anslagen i stora delar av landet under den närmaste tioårsperioden i fråga om byggandet av vägar. I flera län kommer de totala väganslagen att kraftigt minska, i jämförelse med väganslagen under den gångna tioårsperioden. Kalmar län är ert av de län där väganslagen nästan halveras. De försämrade anslagen till vägbyggande gör att de områden drabbas som har det sämsta järnvägsnätet och en relativt svag kollektivtrafik. Vad är då detta för regionalpolitik? Ja, i praktiken satsar regeringen ännu mer vägpengar på områden som har en bra flygtrafik och stora subventioner till kollektivtrafiken. De områden som saknar bra flygtrafik och kollektivtrafik blir ännu fattigare när det gäller vägpengar. Detta är ingenting annat än en uppoch nedvänd regionalpolitik på vägområdet. De områden som redan har bra kommunikationer får ännu mer vägpengar. I de områden som har vägar som är av 1800-talsstandard får man finna sig i att leva med dessa vägar även i framtiden. Med en sådan politik kan det inte bli lätt att stimulera näringslivets utveckling i dessa områden av vårt land. Det är därför litet fräckt av regeringen att hävda att man har regionalpolitiska ambitioner på vägområdet. Ambitionerna är ju nu mer centralistiska än de har varit på länge. Därför har vi i centern goda skäl att reservera oss mot inriktningen av den förda vägpolitiken och av den vägpolitik som planeras för framtiden. Åtskilliga av de motionärer som har argumenterat för enskilda vägförbättringar borde rösta för reservation nr 1. Det är endast genom att rösta för den inriktning av vägpolitiken som där anges som motionärernas önskemål kan tillgodoses. Vi anser det vara nödvändigt att vägpolitiken får en klar regionalpolitisk profil. Konkret pekar vi på att anslaget för underhåll och drift av statliga vägar i ökad utsträckning borde inriktas på det svagaste vägnätet. Ett bifall till reservation nr 2 skulle innebära att åtskilliga av de motionärer som har yrkat på en upprustning av vägnätet i olika delar av vårt land får sina önskemål tillgodosedda. Låt mig sedan analysera regeringens miljöpolitiska ambitioner på vägområdet. Det är sannerligen svårt att se någon riktig vilja när det gäller att ta större miljöhänsyn på vägområdet. Regeringens motorvägsbygge söder om Uddevalla är ett skrämmande exempel på bristande intresse för miljöfrågorna. Företrädare för opinionsgruppen Rädda Bohuslän — såvitt jag förstår rör det sig om representanter för alla partier — uppvaktade trafikutskottet i vintras. De redovisade då starka skäl mot den aktuella sträckningen av motorvägen. Gruppen var konstruktiv i sin föredragning och pekade på Prot. 1986/87:122 alternativ som av miljömässiga hänsyn var bättre. Man redovisade tänkbara — 13 maj 1987 och, såvitt jag kunde förstå, mycket realistiska alternativ till investeringar i bättre vägar i det aktuella området. Opinionsgruppen representerade stor sakkunskap på miljöområdet. Därför borde det vara angeläget att låta myndigheterna pröva det miljövänligare alternativ som gruppen förordade. I motion T202 pekar Kjell A. Mattson och Elving Andersson på de goda skäl som föreligger för att motorvägsförslaget på sträckan Stora Höga-Uddevalla omprövas. Motionärerna pekar på möjligheterna att ge vägen en östligare sträckning, som skulle kunna ge det s.k. Trestadsområdet bättre vägalternativ. Eftersom det i olika delar av landet råder en skriande brist på pengar till angelägna vägförbättringar, borde det vara en självklarhet att man prövar hur man bäst löser vägfrågorna i en hel region. En sådan prövning är särskilt viktig när så stora investeringar skall göras som i det aktuella fallet. Det ekonomiska ansvaret i fråga om vägplaneringen måste vara sådant att de väginvesteringar som vi satsar på ger bästa möjliga resultat. Därför har vi i centern anslutit oss till motion T202, där tanken framförs att frågan om en östligare sträckning seriöst borde prövas, innan definitivt beslut fattas om den aktuella väginvesteringen. Självfallet inser vi att betydande investeringar måste göras i det aktuella vägnätet i Bohuslän. Jag har redan pekat på att det finns starka ekonomiska skäl för att pröva andra alternativ när det gäller de aktuella vägprojekten. Det av regeringen förordade motorvägsbygget på en sträcka av två mil kostar nästan 700 milj.kr. Det är nästan ofattbara kostnader. I flera stora län får man enligt det nya vägplanerna vänta kanske 20-30 år, innan man får så här mycket pengar till investeringar i hela länets vägnät. Det vore ekonomiskt lättsinne att inte pröva möjligheterna till mera rimliga investeringskostnader för enskilda vägbyggen. Bohuslän behöver säkert fler väginvesteringar än den här aktuella investeringen. I trafikutskottet har vi i centern därför dragit slutsatsen att frågan om det aktuella motorvägsbygget bör omprövas. Man bör då utgå från såväl miljömässiga som ekonomiska faktorer. Av dessa skäl yrkar jag bifall till reservation nr 3. Kommunikationsministern upprepar gång på gång i den trafikpolitiska debatten att trafikpolitiken måste få en starkare och klarare regionaloch miljöprofil. Det låter bra. Men när man studerar den faktiskt förda politiken, är det svårt att se hur detta budskap skall kunna bli trovärdigt. Herr talman! Med hänvisning till det anförda yrkar jag bifall till reservationerna nr 1, 2, 3 och 6. Övriga frågor i betänkandet kommer Anna Wohlin-Andersson att ta uppi sitt anförande.

Herr talman! Vpk var först här i riksdagen med att varna för den EG-anpassning som nu pågår för fullt i Sverige. Förspelet var ett användande av mycket vackra ord och begrepp inom Norden och mellan de nordiska länderna, där det talades om harmonisering, anpassning osv. Det var bara ett förspel till det som komma skulle när det väl syntes i öppen dager. Där ligger 57 begrepp som landsvägens totala frihet för de stora åkarintressena i Västeuropa tillsammans med exportnäringen i Sverige, typ P. G. Gyllenhammars Volvokoncern, mycket nära den lovsång till bilismens fromma som vi alldeles nyss hörde från talarstolen, där det moderata språkröret Görel Bohlin framförde sådana synpunkter. Det värsta är att regeringen, herr talman, utan att använda samma lovsång i ord, faktiskt håller på att anpassa Sverige till ett sådant här trafikoch transportpolitiskt nät inom EG. Anledningen till att vpk har agerat på detta sätt är både regionalpolitisk och miljöpolitisk. Gösta Andersson har här tagit upp några av de viktiga skäl som ligger bakom vårt sätt att se på trafikpolitiken i Sverige. Det är helt orimligt att säga ja till ett belopp på nära 700 milj.kr. till en motorvägsstump på 2 mil, samtidigt som man inte unnar SJ, som står för den miljövänligaste trafiken i detta land, 25 milj.kr. för att hjälpa landets pensionärer att åka billigare på tåg. Vad är detta för politik? Tack och lov ökar miljömedvetandet i landet och också kunskapen om de nära sambanden mellan trafikpolitiken och miljöpolitiken. Jag satt alldeles nyss och tänkte: Vart har Birgitta Dahl tagit vägen? Hon är helt tyst. Hon har alltför länge fått fungera som regeringens radikala skylt, på samma sätt som kommunikationsministern i ord använder begrepp som ”miljöhänsyn och regionala hänsyn”, som skall styra trafikpolitiken. Detta börjar mer och mer likna humbug. Om denna motorväg byggs i Bohuslän kommer den att vara sista spiken i kistan när det gäller skogen i västra och sydvästra Sverige. De flesta som i dag är miljöaktiva känner mycket väl till detta. Herr talman! Jag fick alldeles innan jag gick in i kammaren ett brev från en grupp miljöaktiva och miljöengagerade människor i min egen kommun som jag skall be att få läsa upp: ”Här i Mark har vi haft en kurs i ABF:s regi om miljöförstöringen, bl.a. luftföroreningen och försurning, och sambandet där emellan. Vi har haft Bo Landins bok ”Om träd kunde gråta”. Vi har gått ut och tittat på skogarna, och funnit oroande tecken på skogsdöd. Vi har inte funnit några helt friska barrträd, men även lövträden är i dålig kondition. PH-värden har studerats och vi har uppmätt så låga värden som 3,6 i smältvatten. Det är 1000 ggr. lägre än normalt, och kan innebära försurningschocker i sjöar och vattendrag så att all fisk dör. Vi har blivit mycket oroade. Vad innebär denna träddöd för oss människor? Ska våra barn och barnbarn klara sin hälsa? Och ska det finnas skogar och djur och vacker natur för dem att glädjas åt i framtiden? Vi protesterar mot att detta ska få fortgå, och vi är undrande och förbittrade över den politik som går ut på att lägga ned järnvägar och istället satsa på nya stora dyra motorvägar. Alla är väl medvetna om hur stor andel i miljöförstöringen som den alltmer utbredda biltrafiken har, och att inte ta itu med detta omedelbart är ett brott mot människor och miljö. Det blir billigare i längden att frakta gods på järnvägen än att låta tunga bilar köra sönder vägar och förstöra vår miljö. Vi fordrar, satsa på kollektiv trafik! Satsa pengar på järnvägsnätet, där finns energi och möjligheter. Ta gärna militärens anslag. Dyrbara JAS-plan — Prot. 1986/87:122 och robotar kan vi klara oss utan, men inte en ren natur. 13 maj 1987 Politikerna här i Mark går i dagarna ut för att titta på skogen. Vi uppmanar riksdagsledamöter att göra detsamma innan ni tar beslut som ytterligare fördärvar miljön.” Herr talman! Jag vill, innan jag yrkar bifall till de reservationer som vpk står för, ställa ett par raka frågor till några av dem som har varit uppe eller skall gå upp i talarstolen, bl.a. Görel Bohlin och Olle Östrand: Har ni gjort några studiebesök i den svenska skogen? Är ni medvetna om vad som händer med den skånska lövskogen och att den kommer att få den slutgiltiga knäcken om Scandinavian Link fortsätter att byggas? Jag yrkar bifall till reservationerna 1, 4 och 9. Jag återkommer i debatten.

Herr talman! Den trafikpolitiska debatten har blivit allt intensivare under senare tid. Eftersom vägarna är det viktigaste transportsystemet i Sverige är det givetvis naturligt att de ägnas alldeles speciell uppmärksamhet. Ungefär 50 20 av godstransportarbetet och nära 90 26 av persontransportarbetet utförs på vägarna. Att intresset för vägfrågorna är stort även här i riksdagen har talare tidigare intygat, och det bevisas av att antalet motioner som berör vägarna ökar för varje år. Förra året väcktes 63 motioner, och i år har det väckts hela 74 motioner i anledning av detta vägbetänkande. I det stora hela är utskottet relativt överens om vägpolitikens inriktning. Det råder också rätt stor samstämmighet kring anslagsfrågorna. Väganslagen har fått en mycket positiv behandling i årets budget. Jag tänker då närmast på det extra anslaget för bärighetshöjande åtgärder, som utöver ordinarie vägbyggnadsmedel rör sig om hela 5 750 miljoner under en tioårsperiod, varav över 4 000 miljoner kommer att investeras i skogslänen. Eftersom jag själv bor i ett av skogslänen tar jag naturligtvis emot detta med största tacksamhet. Jag skall återkomma till detta anslag litet senare. Enligt 1979 års trafikpolitiska beslut är målet för väghållningen att medborgarna och näringslivet i landets olika delar skall erbjudas en tillfredsställande transportstandard till lägsta möjliga samhällsekonomiska kostnad. Denna målsättning har regeringen konkretiserat för väghållningen i några delmål. Väghållningen skall syfta till att förverkliga dessa mål. Det första målet är att upprätthålla standarden på vägnätet. Vägunderhållet skall alltså täcka den årliga förslitningen. Det andra målet är att genom särskilda insatser återställa förslitna delar av vägnätet till en från allmänna synpunkter acceptabel standard. Med andra ord bör det eftersläpande vägunderhållet återhämtas under de närmaste 10-15 åren. Det tredje målet är att öka serviceåtgärderna på framför allt det lågtrafikerade vägnätet. Det gäller i första hand insatserna beträffande vinterväghållningen. Utöver dessa tre delmål har regeringen också uppställt ett fjärde mål, som innebär att huvuddelen av vägnätet förstärks genom särskilda insatser, så att det kan upplåtas för de fordon som sedan den 1 juli 1986 är tillåtna enligt de viktbestämmelser som gäller för gränsöverskridande trafik inom EG. Herr talman! Miljöfrågorna får större och större betydelse i planeringsprocessen. Mot den här bakgrunden förslås i en särskild proposition om 59 Prot. 1986/87:122 ändringar i miljöskyddslagen m.m., som senare kommer att behandlas av 13 maj 1987 riksdagen, att väglagen kompletteras med krav på att den för byggande av I I HH Väg föreskrivna arbetsplanen också skall innehålla en miljökonsekvensbeskrivning. Regeringen har vidare för avsikt att besluta att fastställandet av de tioåriga vägbyggnadsplanerna i fortsättningen skall ske efter samråd med naturvårdsverket och med rätt för verket att överklaga sådana planer till regeringen. Genom detta får vi en garanti för att miljöproblemen kan elimineras i ett tidigt skede av vägplaneringen. Transporterna kommer också att få större och större betydelse för näringslivets utveckling. Rationaliseringssträvandena inom industrin kommer även under de närmaste åren i hög grad att inriktas på att åstadkomma en effektivare materialadministration. I denna rationaliseringsprocess kommer transporterna att spela en central roll. Distributionskostnaderna uppgår redan i dag till ungefär 50 96 av en varas slutliga pris inom många branscher. I 1990-talets högautomatiserade miljö bedöms distributionen helt dominera kostnadsbilden. Högpresterande transportsystem med täta förbindelser och garanterad tidsprecision kommer mot den bakgrunden att bli ett allt viktigare konkurrensmedel inom stora delar av näringslivet. På motsvarande sätt kan bl.a. övergången till det s.k. informationssamhället väntas medföra ökade anspråk på persontransportsystemet. Kontaktoch reseintensiva verksamheter kommer att svara för en allt större del av sysselsättningen, samtidigt som förändringar i fråga om förvärvsfrekvens och arbetstider skapar nya resmönster och resbehov. Även vägstandarden måste naturligvis anpassas till denna utveckling. Eftersom EG är en mycket stor marknad för svensk industri, är det också viktigt att vi här i Sverige anpassar våra viktbestämmelser till vad som gäller och kommer att gälla inom EG. Det är glädjande att regeringen nu föreslår ett tioårigt investeringsprogram på hela 575 miljoner per år utöver ordinarie vägbyggnadsmedel för bärighetshöjande åtgärder. Speciellt glädjande är det, som jag tidigare sagt, att över 400 miljoner av dessa per år kommer att investeras i skogslänen. På detta sätt får det här investeringsprogrammet en mycket positiv regionalpolitisk inriktning, och det kommer då i första hand att underlätta skogsindustrins transporter. En positiv utveckling för skogsnäringen har givetvis mycket stor betydelse för sysselsättningen i framför allt skogslänen. Jag tycker att Viola Claesson, som är så stark motståndare till att vi höjer bärigheten på vägarna, skall tänka på det! Herr talman! Trots att det råder en stor samstämmighet i utskottet, har det ändå fogats ett antal reservationer till betänkandet, som jag nu något skall kommentera. När det gäller centerns och vpk:s krav på en mer decentralistisk inriktning av vägpolitiken och på att den skall få en starkare regionalpolitisk profil, vill jag betona att det ändå är få områden inom samhällsplaneringen som är så decentraliserade som just vägplaneringen. Här har ju kommuner och länsmyndigheter ett avgörande inflytande på prioriteringen. De beslutar t.o.m. själva när det gäller byggande av länsvägar. Sedan kan väl ingen förneka, Gösta Andersson, att årets väganslag, som jag tidigare nämnde, har 60 en klar regionalpolitisk profil. Det är givet att våra vägar har stor betydelse för människornai glesbygden. — Prot. 1986/87:122 Det var mot den bakgrunden som vi beslutade om 1978 års länstrafikreform, 13 maj 1987 som skulle förbättra möjligheterna för människorna i glesbygd att åka kollektivt. Den reformen har inneburit att just människorna som bor i glesbygden har fått en bättre kollektivtrafik. Det finns exempel på att resandet i just dessa bygder har ökat med mellan 50 och 100 96, beroende på större turtäthet och bättre kollektivtrafik över huvud taget. Det kommer naturligtvis dessa människor till godo. Samtidigt är det naturligtvis riktigt att det ändå finns många människor som inte har tillgång till kollektivtrafik. Det är mot den bakgrunden som vi har behov av tillgång till bra vägar. Ingen kan förneka, Gösta Andersson, att det under en hel del år har satsats mycket stora belopp på vägbyggande just i glesbygd bl.a. av arbetsmarknadspolitiska skäl. Gösta Andersson anförde att byggnadsanslagen nu skärs ned mycket kraftigt och att det kommer att drabba många län. Det är riktigt att vägverket tidigare fick planera inom en ram på 1,5 miljarder kronor per år och att ramen nu ligger på en miljard. Men anledningen till att vi gick upp till 1,5 miljarder var att vi ville förbättra sysselsättningsläget 1982 när vi kom tillbaka till regeringsmakten. Dels hade ni då kört ekonomin i botten, dels hade vi en mycket hög arbetslöshet. Därför satsade vi under åren 1982, 1983, 1984 och även 1985 mycket pengar på just vägbyggande, framför allt i glesbygden, för att förbättra sysselsättningen. Det bör man ha i minnet. Men i dag är sysselsättningssituationen långt ifrån lika besvärande. Därför har vi av statsfinansiella skäl skurit ned detta anslag. Men det ligger ändå på över en miljard per år. När det sedan gäller centerns och vpk:s reservationer mot utbyggnad av väg E 6 som motorväg på delen Stenungssund fram till Ljungskile kan man, som jag ser det, inte tolka det hela på annat sätt än att det är er allmänna motvilja mot motorvägar — och kanske vägar över huvud taget — som har föranlett de här reservationerna. Men det är ju fel att påstå, som centern gör i sin reservation, att medel på det här sättet dras bort från ordinarie väganslag. Den föreslagna investeringen skall finansieras inom en rörlig kredit vid riksgäldskontoret och belastar det ordinarie anslaget för budgetåret 1987/88 på 1 020 milj.kr. med endast fem miljoner per år. Sedan tog jag faktiskt tid på klockan för att se när Viola Claesson första gången skulle nämna P. G. Gyllenhammar. Det tog inte mer än 6 sekunder.

Skall vi klara miljöfrågorna i detta land, Viola Claesson, måste vi se till att vi har konkurrenskraftig industri. Och om en industri skall vara konkurrenskraftig förutsätter det att den har tillgång till goda och effektiva transporter. Då kan vi inte föra en politik som innebär avskaffande av bilar och vägar — utan i stället skall vi försöka förbättra vägarna och förbättra våra bilar, så att vi får en renare miljö. Vi får katalytisk avgasrening 1989. Det är ett steg på vägen. Men det räcker inte. Vi har kvar problemet med de 61 dieseldrivna fordonen. Vi måste se till att få helt andra motorer som även eliminerar avgasutsläppen totalt sett. Det är en stor utmaning till bilindustrin att utveckla motorer och avgasrening även för de dieseldrivna bilarna. Om vi vill behålla vår levnadsstandard och förbättra den måste vi, Viola Claesson, gå den vägen och förbättra miljön. Så kan jag för Viola Claeson intyga att om det är någon människa i den här riksdagen som vistas mycket ute i skogen så är det den som för närvarande står i talarstolen. I fråga om bidragen till drift av kommunala vägar och gator är splittringen inom borgerligheten total. Där vill moderaterna minska anslagen med 100 milj.kr., centern vill vara värre och minska med hela 200 milj.kr., medan folkpartiet inte yrkar någon reducering av det här bidraget. Personligen tror jag att anslaget är väl avvägt. När det sedan gäller bidrag till byggandet av kommunala vägar och gator är det endast moderaterna som vill minska anslaget med 70 milj.kr. Jag tror att även det här anslaget är väl avvägt. Jag vill också påminna om att man håller på att se över hur väghållningsansvaret skall fördelas mellan stat, kommun och enskilda, och eftersom ett förslag skall komma under detta år bör vi avvakta det. År 1985 införde vi ett nytt differentierat bidragssystem för den enskilda väghållningen. Avsikten var att det skulle ge en rättvisare fördelning av medlen. Nu vill centerpartiet återinföra det gamla bidragssystemet. Men, Gösta Andersson, jag tror att det system vi har är rättvisare. Det kan exempelvis inte vara riktigt att ge 70 9 i statsbidrag till en enskild väg, exempelvis ut till ett sommarstugeområde. Så kommer vi till de bärighetshöjande åtgärderna som jag tidigare varit inne på. EG är vår viktigaste exportmarknad. 50 96 av vår export går till EG. Då är det viktigt att vi så långt det går försöker anpassa våra viktbestämmelser till vad som gäller för EG. Och varför vill vi göra det? Jo, för att försöka bibehålla den svenska industrins konkurrenskraft. Det är speciellt viktigt i Norrlandslänen. Viola Claesson sade att en höjning av fordonsvikterna inte är någon regionalpolitisk satsning. Men det är en stor regionalpolitisk satsning, eftersom vi i och med detta ökar den norrländska industrins konkurrenskraft. Det är samtidigt miljömässigt bra, eftersom det kommer att behövas ett mindre antal bilar för att transportera samma volym. Centerreservationen ville öka det särskilda anslaget för bärighetshöjande åtgärder med ytterligare 200 milj.kr. med motsvarande minskning av bidraget till drift av kommunala vägar och gator. Det kan väl inte ses som annat än ett uttryck för att man vill stryka de motionärer medhårs som har velat använda de här pengarna till bärighetshöjande åtgärder över hela Sverige. Skulle man göra på detta sätt skulle den regionalpolitiska profilen av investeringsprogrammet i stort sett omintetgöras, och det säger vi från utskottsmajoriteten bestämt nej till. Bärighetsproblem i övriga delar av landet får beaktas av vägverket vid fördelningen av de medel som tillfaller de län som ligger utanför skogslänen. Herr talman! När det så gäller den moderata och folkpartistiska reservationen, som tar upp fördelningssystemet för väganslagen, måste jag tyvärr säga att det är den mest storstadsinriktade reservation jag har sett på mången god dag. Skulle avkastningen vara vägledande vid fördelning av väganslagen, då — Prot. 1986/87:122 skulle ju alla medel i första hand gå till storstadsregionerna, för avkastningen — 13 maj 1987 är naturligtvis som störst där trafiken är som tätast. Här finns det inte mycket av regionalpolitiskt tänkande kvar, varken i moderata samlingspartiet eller i folkpartiet. Det skulle vara intressant att få höra Gösta Anderssons uppfattning om denna reservation. Centerpartiet vill ju gå åt rakt motsatt håll. Här har ni helt oförenliga ståndpunkter. Görel Bohlin tog upp Stockholmsområdet i ett långt avsnitt och hävdade att anslagen till Stockholmsområdet varit för små. Visserligen bor det många människor inom Stockholmsområdet men de bor på en mycket liten yta av Sverige, och vi måste ju ha ett vägplaneringssystem som fördelar vägpengarna så att de kommer hela Sverige till godo och inte bara storstadsområdena. Herr talman! Med detta vill jag yrka avslag på samtliga reservationer och bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! I den senare delen av sitt anförande tog Olle Östrand upp den reservation nr 11 där vi vill ha ett fördelningssystem som i större utsträckning tar hänsyn till avkastningskravet. Vi framhåller bl.a. hur diskriminerad Stockholmsregionen har blivit under ett stort antal år. Om man räknar på ackumulerade väginvesteringsbelopp i förhållande till antalet bilar under åren 1980-85 har Stockholms län fått 1 500 kr. per bil, medan norra Norrland —- AC och BD-län — har fått 6 000 kr. per bil. Det är en avsevärd skillnad. Anslaget till Stockholmsregionen har procentuellt sett minskat samtidigt som trafiken har ökat, och som jag sade i mitt tidigare anförande har Stockholmsregionen blivit ett lås för trafiken i hela landet. Det drabbart.ex. företag från hela Norrlandskusten som skall till eller igenom Stockholmsregionen. Vägarna i Stockholmsregionen är dessutom så dåliga att de måste förbättras. Stockholms län har den högsta olyckskvoten i hela landet, och det sammanhänger delvis med att vägsystemet inte är bra. Det är en mycket stor skillnad mellan olycksfrekvensen i Stockholm och Stockholms län jämfört med landet i övrigt. Olle Östrand tog också upp vårt förslag till minskning av anslaget till statliga och kommunala vägar. Motivet till vårt förslag om neddragning av anslaget är att vi tycker att man skall spara på kommunsektorn. Vi har mycket noga undersökt om vårt förslag är genomförbart. Vi har alltså tagit reda på i vilken utsträckning staten genom vägverket har en sorts avtal med kommunerna, och vi tycker att det anslag vi föreslår är lagom stort. Dessutom är mitt tips till Olle Östrand att nästa års proposition skall innehålla förändringar över huvud taget beträffande dessa anslag.

Herr talman! Vilka slutsatser skall man egentligen kunna dra av Olle Östrands anförande? Han gav mycket klara besked på en avgörande punkt, nämligen att flera regioner och län i Sverige kommer att få inrikta sig på dramatiskt sänkta väganslag under den närmaste tioårsperioden. Han hade ingen invändning mot att detta är en realitet. Det är då fel att göra ett stort nummer av de bärighetshöjande anslagen. Den faktiska verkligheten är att 63 Prot. 1986/87:122 de här länen förlorar mer pengar på investeringssidan på vägområdet. Då är de ändå inte hjälpta utan har kommit i ett sämre läge än tidigare. Olle Östrand ger i praktiken alla pendlare som har dåliga vägar och den egna bilen som det enda alternativet att ta sig till och från arbetet beskedet att de får leva med dessa vägproblem under överskådlig tid. Litet tillspetsat kan man säga att Olle Östrand grusar deras förhoppningar om att också deras vägskatter skall ge utdelning i bättre vägar. Om nu Olle Östrand har svårt att tro på centerpartister kan han ju läsa motionen från de egna partivännerna i Älvsborgs län. Den motionen är ett utmärkt exempel på den oro som vägmyndigheter, länsstyrelser och andra myndigheter känner över investeringssidans utveckling på vägområdet under den närmaste tio årsperioden. I Älvsborgs län visar man på att man kommer att få ställa in sig på att avbryta arbetet på angelägna vägobjekt och att man får finna sig i att genomföra dem någon gång på andra sidan 2000-talet. Samma oro har vägmyndigheterna i mitt eget län, Kalmar län, givit uttryck för. I Älvsborgs län pekar man på att man har ett investeringsbehov på nära 1 500 milj.kr. men man får en tilldelning för den nämaste tioårsperioden på 200 — 300 milj.kr. Det ger en bild av hur allvarligt problemet är ute i den faktiska verkligheten, ute i länen, där man känner behovet av vägförbättring.